Herr ålderspresident! För några år sedan gjorde jag ett studiebesök på en skola i Norrköping. Syftet var att möta lärare och skolledare för att lyssna in hur de arbetar med mottagandet av nyanlända elever. Just det här besöket var särskilt intressant, eftersom detta var en skola som var känd för att vara duktig på området - man var duktig på att snabbt kunna få nyanlända elever att delta i ordinarie undervisning.Som svar på frågan om varför de var så duktiga berättade lärarna att det inte alltid hade varit så. Det hade blivit en vändning. Vändningen hade kommit då de själva hade insett att de inte kunde fortsätta att tycka synd om eleverna. Tidigare hade de tänkt: De här eleverna har fått hela sin tillvaro uppochnedvänd. Av något slags missriktad hänsyn hade lärarna kompenserat detta med att ge eleverna kortare dagar. Men mindre undervisningstid var självklart inte vad eleverna behövde för att få sin tid att lära sig språket, lyckas i sina studier, få klasskompisar och lägga grund för en ny framtid. Tänk så fel det kan bli! Men, som sagt, lärarna hade själva kommit på att deras arbetssätt inte funkade. De gjorde en förändring. Det är detta det handlar om: Lärarna återtog där sin professionella roll för att rusta eleverna rätt.På samma sätt menar jag att det i betänkandet finns en missriktad hänsyn i regeringens förslag när det gäller hur och när nyanlända elever ska bedömas. Nya Moderaterna och övriga allianspartier vill att detta ska vara möjligt att göra redan från förskoleklass. Men regeringen ihop med både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna menar att "det i viss mån anses som stötande att skilja ut utlandsfödda barn och låta dem genomgå bedömning enbart av det skälet att de är utlandsfödda".Tänk då på den synvända som lärarna gjorde och vad som skedde vid skolan i Norrköping! Jag är övertygad, både som förälder och utbildningspolitiker, om att de tänker rätt. Flera remissinstanser, däribland Skolverket och Lärarförbundet, stämmer in i detta och skriver i sina remissvar att det finns elever som kommer före sju års ålder och som har behov av bedömning. I propositionen hänvisas till en forskare vid namn Böhlmark. Han för i en studie från 2007 fram att det för elevernas framtida prestationer - han har analyserat deras resultat i PISA - finns en kritisk tidpunkt, och det är vid nio års ålder. Men vissa skillnader uppstår redan innan dess, redan vid sju års ålder.Han finner dessutom att det skulle kunna skilja uppemot ett helt skolår i läsförståelse mellan elever som anländer innan de har fyllt fem och dem som anländer efter det att de har fyllt tolv år. Obligatorisk bedömning av nyanlända måste därför ske från och med förskoleklassen. Det är alltså vad Alliansen vill. Det är både viktigt och riktigt. Flera remissinstanser och forskare visar detta, och elevernas resultat har visat att det här är rätt väg att gå.Herr talman! Jag vill tala särskilt om Nya Moderaternas och allianspartiernas reservation nr 3. Den handlar om hur länge en elev maximalt kan vara placerad i förberedelseklass. När denna fråga remissbehandlades var förslaget att tiden skulle vara ett år. Sedan hade man en trappa upp; om det fanns särskilda skäl kunde man utsträcka tiden till ett och ett halvt år. Om det fanns synnerliga skäl, som det heter i juridiskt perspektiv, kunde man utsträcka tiden till två år. Huvudbudskapet var alltså att normaltiden för undervisning i förberedelseklass skulle vara max ett år.Om man tittar på vad remissinstanserna har tyckt om detta ser man att ingen direkt hade invändningar. Eftersom det även i detta förslag fanns en maxtid satt till två år uttalar sig Svenska Skolläkarföreningen och säger att de är tveksamma till att skolgång i förberedelseklass bör pågå i upp till två år. Det skulle inte vara gynnsamt för flertalet elever, menar de.Detta struntar regeringen i. Det förslag som vi får på vårt bord i detta betänkande säger helt sonika att man sätter en maxgräns vid två år - punkt. Det tycker regeringen ihop med både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är det rätta. Det finns därför en stor risk för att just två år blir normaltid för alla elever.Professionen och skolläkarna använde orden att detta sannolikt inte är gynnsamt för flertalet elever. Målet måste vara att de nyanlända eleverna följs successivt och kontinuerligt och att de sedan så snabbt som möjligt ska kunna gå vidare till den ordinarie undervisningen.Herr talman!

Min talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation nr 1.Vi i Sverigedemokraterna ser mycket positivt på att en definition av begreppet nyanländ införs i skollagen och därmed också krav på kunskapsbedömning och särskilda åtgärder för den nyanlände. Rättigheter och skyldigheter måste följa varandra. Svenskundervisningen är grundbulten för en lyckad integration och assimilering.Det Sverigedemokraterna i det här fallet vänder sig emot är så kallade papperslösa, eller i tydligare ordalag illegala personer, som ska få rätt till samma sak. Landets lagar ska följas. Att de som inte, efter oftast långa processer där man har prövats och omprövats, har getts uppehållstillstånd ska ges samma möjligheter är helt fel, enligt Sverigedemokraterna. Det kan inte vara så att vi omyndigförklarar en instans.Signalerna som vi sänder är att vi totalt omyndigförklarar Migrationsverket och dess personal samt underminerar deras verksamhet. Hur motiverande tror min talman att det är att arbeta på Migrationsverket när vi har en sjuklöver som totalt omyndigförklarar dem?Vi sänder även signaler till alla de nyanlända och de tidigare anlända: Du behöver inte uppfylla alla krav som ställs på dig, utan du kan bara välja att gå under jord. På så sätt har du tillgång till hela vårt välfärdssystem samt dess fördelar utan att på något sätt bidra till det.Min talman! Här inne sitter det många lärare och föräldrar. Tror ni på fullaste allvar, mitt herrskap, att så inkonsekventa signaler till barn och ungdomar fungerar? Det tror inte Sverigedemokraterna. Vi kan inte ha myndigheter i Sverige som ska arbeta på olika sätt. Sveriges lagar måste följas, och personer som inte uppfyller de väldigt liberala krav som finns för att få asyl eller bli anhöriginvandrare ska absolut inte omfattas av detta system.Återigen vill jag lyfta fram punkten att det är bra att vi inför en definition av nyanländ. Men mot den bakgrunden anser Sverigedemokraterna att de barn och ungdomar som ska vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning inte heller ska omfattas av definitionen nyanländ.

Herr talman! Jag vet inte riktigt hur jag ska angripa det här. I hela FN-systemet och i hela världen har vi någonting som vi talar om som heter mänskliga rättigheter. En sådan rättighet, som är oerhört central och väsentlig för alla, är just barnens rättigheter - barnens rättigheter till skolgång.Om vi ska göra förändringar i världen är det genom barn som får tillgång till utbildning. Det är det fundamentala för att vi ska kunna få en bättre värld.Om detta är nog de flesta individer och världsinvånare överens. Det smärtar mig därför att höra Stefan Jakobsson exkludera en del av de unga människor som finns i vårt land. Det smärtar mig att vi ska behöva definiera människor som kanske inte av egen kraft har hamnat i vårt land utan faktiskt är medföljare till sina familjer. Är det deras fel att deras föräldrar har valt att flytta till ett land någon annanstans i världen? Självklart måste dessa barn inkluderas.Jag är tacksam och glad för det beslut som tidigare finns. Självklart ska vi se till att också dessa barn, de må kallas nyanlända eller annat, har rätt till sin utbildning för att kunna vara med och förbättra världen.
Herr talman! Självklart ska mänskliga rättigheter gälla. Mänskliga rättigheter gäller för att söka asyl. Om man har blivit nekad en, två, tre eller till och med fyra gånger i vissa fall har man uppenbarligen ingen rätt att vistas här, enligt asylpolitiken vi för och som är väldigt liberal, vilket jag upprepar.Nej, självklart är det inte deras fel. Min talman, det här är personer som är medföljande för att komma till Sverige. Men om vi börjar glida på reglerna, om vi sätter de olika myndigheterna emot varandra så att den ena ska göra en sak och den andra ska göra en annan sak, kommer vi att få stora problem i Sverige. Vi har lagar som finns till för att följas.
Herr talman! Myndigheter kan ha olika bevekelsegrunder, absolut, och de kan ha olika uppdrag. Men riksdagen har fattat ett beslut som säger att alla barn som befinner sig i vårt land har rätt till utbildning. Det är det som jag pliktar till. Att dessa barn också ska ha sin rätt till utbildning är det viktiga för oss.
Herr talman! Betty Malmberg och jag är helt överens i frågan om att utbildning är grundstommen för att komma någonstans i ett samhälle. Där håller jag med mig.Vi ger hela tiden olika signaler. Det är här som jag vänder mig mot er som föräldrar och mot de som jobbat som lärare. Vi kan inte skicka olika signaler till barn och ungdomar eller till föräldrar som kommer hit. Det är ju inte barnens fel att föräldrarna har tagit sig hit. Det är faktiskt föräldrarnas fel att de har tagit sig hit och vistas här i dag. De har blivit prövade och tyvärr inte fått rätt att stanna.

Herr talman!

I mitt exempel handlade det om Helenaskolan i Skövde. På bara ett par år har man tagit emot närmare 200 nyanlända ungdomar i årskurserna 7-9.

De är olika och kommer från olika länder, men de kommer också från helt olika skolsystem. Det är då så oerhört viktigt att de får sina kunskaper bedömda på ett bra sätt för att man ska veta vilken typ av stöd de behöver.Här vill jag lyfta fram den reservation som säger: Varför enbart begränsa sig till grundskolan och inte också ge sexåringarna, som många gånger kommer in i förskoleklasser, möjlighet att få sina kunskaper bedömda för att veta på vilket sätt de skulle behöva ha stöd? Allianspartierna förslår också att denna rätt ska gälla upp till 18 år.Förmånen att få möta engagerade lärare ger energi också till det uppdrag vi har som lagstiftare. Behovet av att på olika sätt lyfta in olika kompetenser blir då väldigt viktigt. Något som inte preciseras i betänkandet är på vilket sätt språkstödjare ska göras tillgängliga för alla elever och alla de möjligheter som de behöver ha och på vilket sätt man kan få en anställning som språkstödjare kopplat till kravet på lärarlegitimation och så vidare. Vi har alltså några utmaningar framöver i att titta på hur vi ska kunna göra det här på ett bra sätt.Herr talman! Jag får inte glömma att yrka bifall till reservationerna 2 och 3, som bland annat handlar om förberedelseklassen. Varför sätta två år som något slags gräns och inte skriva in att man så snart som möjligt ska få tillgång till den ordinarie utbildningen? Alliansen lyfter också fram att starkt fokus ska sättas på att snabbt och effektivt ge de nyanlända eleverna grundläggande kunskaper i det svenska språket. Möjligheten att genomföra en nationell satsning på förberedelseklasser i språk på intensivnivå för nyanlända elever bör därför ses över.

Här skulle jag vilja markera mot den syn på barns rättigheter som framfördes av Sverigedemokraternas Stefan Jakobsson.

Jag hoppas att de upplever att dagens proposition och förslag ytterligare ska stärka möjligheten att ge nyanlända barn deras rätt till kunskap men också en god struktur för att nå målet i den svenska skollagen, nämligen att alla barn ska få chansen att nå så långt som möjligt utifrån sin potential. Och de här barnen behöver stöd på olika sätt.

Alla barn har lika stor rätt till kunskap och utbildning. I dag fungerar dock inte skolornas mottagande av och stöd till nyanlända elever tillräckligt bra. Detta leder till att nyanlända elever inte ges rätt till kunskap på samma villkor som andra elever. Vi är därför positiva till propositionens förslag om en tydligare reglering av vem som ska definieras som nyanländ, att elevens kunskaper ska bedömas och hur inplacering i årskurs och undervisningsgrupp ska gå till.Det är också positivt att användandet av förberedelseklass lagregleras. Regeringen har avvägt och tagit hänsyn till remissinstansernas synpunkter på ett bra sätt. Vi har inga avvikande förslag på dessa punkter.Många elever som kommer till Sverige efter sju års ålder får i dag gå alldeles för länge i förberedelseklass. I dessa klasser samlas elever med olika förkunskaper och förutsättningar. Vi ser en risk för att förberedelseklass överanvänds på bekostnad av elevers möjlighet att delta i den ordinarie undervisningen med studiehandledning på modersmålet.Studiehandledningen är i dag mycket eftersatt. Vänsterpartiets långsiktiga ambition är att samtliga elever i grundskolan och gymnasieskolan som kommer till Sverige efter sju års ålder ska få tillgång till studiehandledning på sitt modersmål. Vi har tidigare presenterat satsningar på att förbättra situationen vad gäller studiehandledningen.Vänsterpartiets förslag om statligt huvudansvar för den svenska skolan kan också knytas till detta. Staten får då ett större ansvar för att reda ut den ohållbara situation som finns i dag.Även möjligheten att använda prioriterade timplaner där studietid omfördelas från andra ämnen till svenska eller svenska som andra språk under en tid riskerar tyvärr att överanvändas så länge man inte förbättrar situationen gällande studiehandledning. Det är framför allt med anledning av dessa farhågor, men även för att propositionens förslag i övrigt ska tillämpas på det sätt som det är tänkt, som vi anser att det är mycket angeläget att de föreslagna förändringarna i skollagen tidigt följs upp. En uppföljning bör göras under 2018.Låt mig avslutningsvis gå över till ett ämne som kom upp tidigare. Jag vill tacka föregående talare som på ett tydligt sätt tog ställning mot de idéer som strider mot de demokratiska värderingar vi ska ha i vårt land. De människor som Stefan Jakobsson talar om är mina systrar och bröder, mina vänner och kamrater. Ingen människa är illegal.
Herr talman! Tack för ditt anförande, Daniel Riazat! Det var intressant att ta del av. Jag begärde replik för att det finns en samsyn i våra reservationer vad gäller oron för att tiden i förberedelseklass kommer att bli för lång. Det är också något vi har sett tidigare, och i propositionen talas det om detta. Man ser det som ett problem som måste lösas.Jag försökte beskriva hur vi har sett på det och att vi i det ursprungliga förslaget hade en trappa där man hela tiden följer den enskilda individen. Det handlar om att låta elever få visa sin potential och snabbt komma in i ordinarie undervisning.
Jag tackar Betty Malmberg för en bra fråga. Vänsterpartiet anser också att det finns en risk för detta, men vi menar att propositionen i sin helhet är väl uppbyggd och väl genomtänkt. Vi anser dock att det måste utvärderas inom ett par år för att se om våra farhågor infrias. Vänsterpartiet har också tidigare lagt fram förslag på hur det ska finansieras. Vänsterpartiet driver även frågan på kommunnivå. Som jag nämnde tidigare föreslår Vänsterpartiet dessutom att staten ska ha huvudansvaret för den svenska skolan för att garantera detta.
Herr talman! Jag tackar Daniel Riazat för svaret.Redan 2013 fick Skolverket i uppdrag att plocka fram råd och stöd för hur man skulle förbättra och ha bättre koll på mottagandet av nyanlända elever. Jag vet inte vilket genomslag det har fått.Vi ser båda risken för att detta inte gynnar eleverna. Vi delar uppfattningen att det handlar om att ge nyanlända elever det mest optimala mottagandet och se till att de får en sjyst chans att komma in i det svenska utbildningsväsendet.Det är olyckligt att Daniel Riazat och Vänsterpartiet inte kan jämka i denna fråga. Vi delar problembeskrivning och fokus på lösning, men ni vill att uppföljningen ska ske före. Vi får hoppas att elever inte straffas ut på grund av att uppföljningen inte har hunnit ske.
Jag tackar åter Betty Malmberg. Precis som Betty Malmberg sa är vi överens om fokus i denna fråga. Vänsterpartiet anser dock att propositionen kommer att förbättra dagens situation på skolorna.

Herr talman! En fascinerande övning som jag brukar göra är att fråga en människa vad hon har för drömmar om framtiden. Det kan bli lite skrämmande ibland när jag ställer nästa fråga: Hur tror du att framtiden blir? Ibland är det nämligen stor skillnad mellan den dröm hon har och den mer realistiska bilden.Detta kan säga något om människan i sig, att hon antingen är optimist eller pessimist. Det kan också säga en del om hur samhället ser ut. Har en människa en dröm som hon vill nå och samtidigt en realistisk bild som ligger långt därifrån kan det bero på att hon ser att samhället inte ger henne en chans. Då är hon i en situation som är rätt besvärlig för henne som individ. Det är också ganska besvärligt för ett samhälle som helhet att människor ser på sina möjligheter på det sättet.Det är tre saker som avgör vad det blir av oss. Det ena är vilken drivkraft och vilka drömmar vi har. Det andra är hur samhället ser ut och vilka förutsättningar som finns. Det tredje är vilka sociala strukturer och vilken kultur vi föds in i.Det här kan vi som politiker göra en del åt. Vi kan uppmuntra drömmar. Vi kan utforma system som gör att människor kan växa och utvecklas.

Därför är det allvarligt, Stefan Jakobsson, att hålla ett sådant anförande som du just gjorde.Då motsätter man sig inte bara förbättringar i mottagningssystemet utan bidrar också till värderingar som gör att människor slutar att drömma. De kanske har kvar sina drömmar innerst inne men vågar inte tro på dem. Diskrepansen mellan de drömmar människor skulle vilja ha och har och de förväntningar de har på framtiden gör att många far väldigt illa. Det är ett stort ansvar man tar på sig. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgångHur skapar vi ett samhälle med ett klimat och värderingar som gör att människor vågar tro på sin framtid och ser att de har stora chanser? Också ur den synvinkeln är skolan helt central. Man bör se till att man har höga ambitioner, bra mottagningsförmåga och bra förberedelseklasser i skolan men också fundera på hur eleverna kan ta sig vidare till den ordinarie skolan så snabbt som möjligt.Jag tycker att det i grunden är bra att regeringen nu lägger fram denna proposition. Där finns många bra förslag. Betty Malmberg och Ulrika Carlsson sa tidigare att det skulle kunna bli ännu bättre.Alliansen vill utveckla förslaget genom att låta bedömningen omfatta 6 till 18-åringar. Det skulle underlätta mottagandet. Varje elev oavsett ålder får ett bättre mottagande och kan komma in på rätt nivå.

De delar som läggs fram i regeringens proposition har ett starkt stöd. Propositionen kan dock bli bättre och skulle då kunna bidra ytterligare till att människors drömmar kan förverkligas.

Herr talman! Varje elev som börjar skolan ska ges de bästa förutsättningar för att inhämta kunskaper och växa som människa. Det gäller alla elever, oavsett om man är född här i Sverige eller någon annanstans i världen.Vi ska ha en likvärdig skola för alla. Vi ska ha en skola som präglas av hög rättssäkerhet. Det handlar egentligen om att sätta barnet och eleven i centrum. Vi måste därför förbättra integrationen i vårt samhälle. Sverige har förändrats. Vi lever i dag i ett mångkulturellt samhälle som jag är väldigt stolt över. Då är det särskilt viktigt att arbeta för allas lika värde.Vi vet att elever med utländsk bakgrund och nyanlända elever generellt sett har svårare att nå grundskolans kunskapskrav.

Denna otydlighet har lett till att det ser lite olika ut i Sverige. Det fungerar inte alltid så bra som det skulle kunna göra överallt i vårt land. Men med förslaget och propositionen säkerställer vi nu att vi möter nyanlända elever på ett bättre sätt för att ge ett bättre mottagande och en bättre skolgång.Vi får en tydlig definition av vilka som tillhör gruppen nyanlända. Vi får också en tydlig lagreglering av hur de nyanlända eleverna ska tas emot i skolan och vilka åtgärder som ska vidtas. Det handlar om bedömning och om placering i årskurs och undervisningsgrupp. Det ger möjlighet att ha förberedelseklasser och en prioriterad timplan. Alla dessa åtgärder är viktiga för att möta nyanlända elever.Det är viktigt att nyanlända elevers kunskaper skyndsamt bedöms så att man får en placering i årskurs och en undervisningsgrupp som motsvarar elevens behov. Det är viktigt med tanke på den relativt snäva definition av nyanlända som finns i propositionen.Regeringen säger också i propositionen att det inte är något som hindrar att de elever som har kommit till Sverige före skolstarten får en bedömning. Men det är rektorn som avgör om behovet föreligger och om en bedömning ska göras.Jag vill kommentera detta med förberedelseklass, som det har kommit kritik om från allianspartierna. När man läser propositionen tycker jag att deras reservation slår in öppna dörrar, för det sägs i propositionen att rektorn kontinuerligt ska bedöma när en elev kan övergå till den ordinarie undervisningen.Det är inte så att man kan gå maximalt två år. Det finns en maxgräns, men rektorn ska göra en kontinuerlig, fortlöpande bedömning av när en elev kan flyttas över till ordinarie undervisningsgrupp. Det är viktigt att säga det.I den promemoria som har arbetats fram av den borgerliga regeringen angavs ett år, särskilda skäl ett och ett halvt år och synnerliga skäl två år. Men i den promemorian fanns inte det som jag nämnde tidigare med, nämligen att en rektor kan bedöma elever som kommer före skolstarten, om det behövs. Det finns också med som en komponent.Det framgår inte av reservationens texter hur den lagstadgade bedömningen ska göras och vid vilka intervaller. Jag tycker att det finns en ganska stor samsyn, och det är lite att slå in öppna dörrar att kräva det som reservanterna gör.Det råder en bred samsyn om regeringens proposition om en tydligare lagreglering. Den påbörjades under den borgerliga regeringen och slutförs nu av den nuvarande regeringen, som tar fram ett lagförslag. Jag tycker att den här debatten andas att vi på det stora hela är väldigt överens om att det är en viktig och bra proposition. Den märkligaste avvikelsen står Sverigedemokraterna för, vilket redan har angivits i debatten. Jag måste säga att jag blir väldigt bestört och ledsen när man ställer barn mot barn. Vi har en lagreglering i Sverige som gör att vi tillåter gömda barn att få utbildning. Jag är oerhört tacksam över att vi som står bakom den principen är i förkrossande majoritet i detta parlament. Jag har oerhört svårt att förstå hur man kan ställa barn mot barn och grupp mot grupp. Det är inte humant, och det är inte solidariskt. Det bryter mot mänskliga rättigheter. Jag är glad över att vi har ett parlament som står upp för en värld och en skola där alla behandlas lika.Herr talman! Jag vill också kommentera reservation 2, som handlar om bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Det har i talarstolen framförts att allianspartierna vill ha krav på en obligatorisk bedömning och att den ska omfatta även sexåringar och ungdomar upp till 18 år. I propositionen går man ju inte så långt som att föreslå en obligatorisk bedömning, och det är av ganska förklarliga skäl. En sådan bedömning är nämligen inte alltid helt nödvändig, utan det är rektorn som avgör när bedömningen är nödvändig och ska göras. Jag tycker att principen att ha en tilltro till professionen och inte säga att det ska vara obligatorisk bedömning är riktig. Jag är lite förvånad över att ni driver det obligatoriet, för ni talar själva om vikten av tilltro till professionen. Jag tycker att det är tillräckligt att lita på att våra rektorer kan göra den här bedömningen när det är nödvändigt. I de flesta fall kommer det också att vara nödvändigt, men det ska inte vara obligatoriskt. Jag tycker också att det finns starka skäl att inte utvidga gruppen som ska bedömas till att innefatta sexåringar. Regeringen anger tre skäl för detta, och ett av dem nämnde Betty Malmberg: Det kan uppfattas som stötande att man väljer ut just utlandsfödda barn ur gruppen sexåringar för obligatorisk bedömning. Det är inte heller nödvändigt, för vissa har varit länge i Sverige och behöver inte bedömas. Andra behöver bedömas, för de kommer kanske några månader innan skolan startar. Rektorn ska bedöma detta och ta det beslutet.Vi ska också undvika att lägga för stora administrativa bördor på lärare och rektorer. Jag tycker därför att det är klokt att man har den här snäva definitionen men också ventilen att rektorn kan säga att ett barn behöver en bedömning. Barnet kan ha kommit före skolstarten men behöva bedömning, och den ventilen finns. Det är bra.När det gäller gymnasieåldrarna tycker jag att det egentligen inte finns skäl att tillmötesgå reservanterna på den punkten heller. Vi har ett speciellt introduktionsprogram och en språkintroduktion som har till uppgift att bedöma elever och ge dem rätt undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi har tilltron till att rektorer på gymnasienivå kan göra den bedömningen. Herr talman! Jag välkomnar den proposition vi nu debatterar. Den kommer att stärka nyanlända elevers mottagande och skolgång, vilket kommer att stärka likvärdigheten. Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag i betänkandet, vilket tillstyrker propositionen och avstyrker alla reservationer.

Herr talman! Jag hade förberett ett anförande för att gå in lite mer i detalj på det betänkande och den proposition vi debatterar. Jag lämnar dock detta åt sidan och börjar med att tacka Betty Malmberg, Ulrika Carlsson i Skövde, Christer Nylander och alla andra vänner här för deras starka stöd för de mänskliga rättigheterna och allas lika värde.Mina vänner! Det går här en klar skillnad mellan flertalet av de svenska partierna - mer eller mindre alla - och ett parti. Vi vill se allas lika värde och erbjuda utbildning även till barn som är födda i andra länder och av någon anledning, till exempel för att undkomma krig och förtryck, har hamnat i Sverige. De är inte här för att föräldrarna har gjort fel, som somliga partier säger. Sedan har vi det parti som sorterar samhället i vi och de - det parti som vill neka och beröva vissa barn rätten till en högkvalitativ utbildning. Herr talman! Den här propositionen handlar i huvudsak just om att erbjuda även barn som av en eller annan anledning är nyanlända rätt till undervisning. Det handlar om att sätta in en definition: Vad är det som menas med "nyanlända"? I alla fall flertalet av oss verkar klara över att det är bra. Många av oss - mer eller mindre alla - är också glada över att man sätter in kravet på bedömning. Dessa barn ska ha rätt till en bedömning. Skolan ska göra en bedömning av deras kunskaper, och när det saknas kunskaper ska man erbjudas stöd och möjligheten att gå i förberedelseklass. Stödet ska sättas in på ett tidigt stadium.Det handlar om att se till att skolan blir likvärdig och att se till att alla barn klarar skolan. Vi måste stödja dem som har sämre förutsättningar att komma vidare. Det är det denna proposition och detta betänkande handlar om.

Herr talman! Jabar Amin har talat om många saker han uppenbarligen brinner för. Jag tror att vi har det gemensamt att vi brinner för skolan och att det ska gå bra i skolan för alla elever.Thomas Strand talade om varje elev som börjar skolan, och det är det vi i Sverigedemokraterna vänder oss mot. Vi anser inte att människor som vistas illegalt i Sverige ska ha möjlighet att komma in i den svenska skolan, hur behjärtansvärt det än är att dessa barn ska få gå i en svensk skolklass.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgångHerr talman! Sveriges riksdag har redan, med en stor och överväldigande majoritet, beslutat att även de barn som är gömda har rätt till utbildning. Det beslutet är redan fattat. Sveriges riksdag är redan överens om det, förutom Sverigedemokraterna. Det är här skiljelinjen går mellan alla oss andra och er, Stefan Jakobsson.Beslutet är fattat, och nu får ni visa respekt för det. Det här är ingen nyhet. Vi går vidare med det beslut som redan är fattat om att erbjuda utbildning även till de barnen. Vi ska inte sortera barnen i olika fack. "Du som inte har fått uppehållstillstånd och är gömd av någon anledning får inte utbildning, men du som står bredvid får utbildning. "Nej tack, Stefan Jakobsson! Nej tack, Sverigedemokraterna! Vi ska erbjuda alla barn den möjlighet som Sveriges riksdag har beslutat om med en överväldigande majoritet. Det är det som det handlar om.
Herr talman! Jag fick tyvärr inte svar på min fråga. Dessa personer som vistas här illegalt har fått sina ärenden prövade, och de har då uppenbarligen inte flytt från ett krig, vilket Jabar Amin påstår.Vi har talat om signalpolitik många gånger. Jag tror att vi skickar helt fel signaler till dem som kommer till Sverige som asylsökande och som får asyl. De har oftast gått igenom en lång process som kräver mycket tid och energi och ska då få samma rättigheter som de som väljer att vistas här illegalt. Vilka signaler sänder politiken till dem som kommer hit för att göra rätt för sig och för att se till att bidra med skatt? Sverige är en välfärdsstat som bygger på ett välfärdssystem.Jag kan se att det finns mycket som skiljer mig och Jabar Amin åt när det gäller synen på människor. Det påståendet slängs alltid i ansiktet på oss sverigedemokrater. Ja, självklart är synen på människor olika. Om jag tvingas välja mellan att rädda min dotter eller en vilt främmande man från att drunkna väljer jag självklart min dotter. Har jag då en otäck människosyn? Nej, det har jag inte. Man värderar människor på olika sätt. Och Sverigedemokraterna värderar de personer som har fått komma till Sverige, som bor i Sverige och som vistas här på laglig rätt, före dem som vistas här olagligt.Det dras hela tiden paralleller mellan mänskliga rättigheter och var vi står. De mänskliga rättigheterna gäller alltid.
Herr talman! Det är tydligt att Sverigedemokraternas representant är ute och cyklar. Det här är inte en migrationsdebatt. Vi har en utbildningsdebatt. Det är inte asylreglerna vi diskuterar. Vi diskuterar om Sveriges riksdag ska tillåta att alla barn ska få den bedömningen, oavsett om de är födda här eller inte, oavsett om de enligt Sverigedemokraterna är så kallade illegala eller inte - det finns nämligen inte illegala barn. Vi diskuterar om de ska få rätt till en kvalitativ utbildning.Alla i Sveriges riksdag, förutom Sverigedemokraterna, vill ge dem den rätten, har gett dem den rätten och vill fortsätta se till att de får den bedömning och det stöd som föreslås i betänkandet. Ni sverigedemokrater vill däremot beröva de barnen det. Ni beskriver dem som illegala, och de ska inte ha rätt till det.Nej tack! Det är skiljelinjen mellan alla oss andra och er. Vi står för allas lika värde, och vi står för de mänskliga rättigheterna.